Herr talman! Låt mig först och främst få instämma i herr Sörensons reflexioner kring det fullständigt enhälliga utskottsutlåtandet. Det är inte min avsikt att ta upp en diskussion om det handikappinstitut som är det viktigaste inslaget i statsutskottets utlåtande. Jag vill bara som huvudmotionär för en trepartimotion ägna några minuter åt frågan om de dövblinda och hur de skall kunna få den hjälp och den omvårdnad som vi har skyldighet att ge en så svårt handikappad grupp. I propositionen talas om behovet av tolkar åt de döva — antalet döva uppskattas till mellan 6 000 och 9 000 personer och är således ganska stort — och departementschefen säger att detta behov inte kan tillgodoses inom den nuvarande organisationen men att tolkar bör finnas att tillgå inom alla landstingsområden och med sådan spridning att man bekvämt kan få tolk när det behövs. Departementschefen tillstyrker det förslag som går ut på att sjukvårdshuvudmännen får ansvaret för en försöksverksamhet i syfte att tillgodose de dövas behov av hjälp genom tolk. Han förordar att sjukvårdshuvudmännen skall få statsbidrag till kostnaden för arvode åt tolkar för döva. Det finns också i vårt land omkring 400 personer som är både döva och blinda. Det är inte så många; men vilket tungt handikapp bär de inte på! De lever nästan utan kontakt med omvärlden, i både mörker och tystnad. Vår fantasi räcker knappast till att föreställa oss deras levnad, hur de kan uthärda. En bild ur verkligheten, berättad av några medarbetare i frälsningsarmén, kan måhända hjälpa oss att förstå situationen för de dövblinda. Två bröder levda ensamma i en liten stuga — de var både döva och blinda — och ett par medarbetare ur frälsningsarmén skulle en dag besöka dem. De blev inte insläppta genom att knacka på dörren och inte heller till en början genom att knacka på fönstret. Men så småningom lyckades de, tydligen genom något slags vibrationer i huset, åstadkomma en reaktion hos den ena av bröderna — de kunde se det genom fönstret — och blev insläppta. De kunde identifieras genom att en av bröderna fick känna på kragen och de bokstäver som symboliserar frälsningsarmén. Det visade sig att en av bröderna kunde ett teckenspråk varmed han kunde göra sig förstådd, och han fick äntligen möjlighet att meddela sig med någon människa och att fråga hur det var med hans bror som han dagligen levde tillsammans med, denne bror som inte behärskade teckenspråket ens. — Jag har också hört talas om hur man på ålderdomshem har funnit en och annan som av omgivningen har betraktats som helt debil men vars isolering har brutits när frälsningsarméns tolkar har fått kontakt med dem. Frälsningsarmén har under mer än 70 år bedrivit ett arbete bland de döva och blinda och bland de dövblinda. Personer tillhörande frälsningsarmén har fungerat som tolkar när dessa handikappade har behövt uppsöka sjukhus eller läkare eller andra inrättningar av något slag eller när de har behövt förflytta sig. Men de har också uppsökt dessa handikappade i deras hem — t.o.m. dem som bor mest isolerat uppe i Norrland — bara för att ge dem kontakt med någon människa som de kan meddela sig med. Denna verksamhet har byggts upp helt utan statliga bidrag, och jag tycker att den också skulle tryggas för framtiden. Jag är inte alls så säker som statsutskottet på att syftet med motionsförslaget »torde ha blivit tillgodosett genom den i propositionen föreslagna möjligheten att försöksvis lämna sjukvårdshuvudmännen statsbidrag till kostnader för arvode åt tolkar för döva». Den frivilliga uppsökande verksamheten kan inte ersättas av tolkar som får rekvireras bara när man absolut behöver dem. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motionerna I:326 och II: 412.
Herr talman! Herr Sörenson förvånar sig över att utskottet var enhälligt trots att så många motioner föreligger. Om man läser närmare vad utskottet har skrivit, så finner man att detta är en kompromiss som alla har ansett sig kunna acceptera. Utskottet har på det sätt som utskott brukar skrivit ihop sig och kommit fram till synpunkter, som även företrädare för motionärerna i utskottet har kunnat godkänna. Det är för den skull inte alls förvånansvärt att man i detta stora och betydelsefulla ärende har velat få en enig ståndpunkt. Man understryker därmed bl.a. vikten och värdet av att kunna skapa detta handikappinstitut, som en utredning tidigare föreslagit. När sjukvårdshuvudmännen inte ville vara med i detta institut innebar det icke att de för all framtid är borta, utan de har möjligheter att när de så önskar bli medpart i institutet. Genom detta instituts tillkomst har en rad förbättringar för de handikappade föreslagits.

Det beräknas att det nästa budgetår kommer att betalas ut inemot 50 miljoner kronor i statsbidrag för hjälpmedel åt handikappade.

Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är klart att det inte finns någon kompromiss som är så idealisk att den i varje punkt är sådan som man skulle vilja ha den. Men här är dock en kompromiss som statsutskottets 30 ledamöter har ansett sig kunna godtaga. Sjukvårdshuvudmännen ställs ju inte utanför det hela. Genom representation i styrelsen kommer de att få vara med om att dana den framtid vi står inför.

Herr talman! Jag har varit med om att behandla detta ärende inom utskotts avdelningen, men jag hade inte tillfälle att delta i behandlingen vid statsutskottets plenum. Jag skulle bara vilja säga ett par ord. Herr Sörenson framhåller att det krävs en organisation som når ned även på patientnivå. Jag tycker att det är en riktig modell att man har överlåtit åt sjukvårdshuvudmännen att organisera detta inom landstingens sjukvårdsområden. Det förekommer praktiskt taget överallt inom landstingen ett mycket intensivt arbete på denna punkt. Det har också varit en orsak till att jag har tyckt att det varit tråkigt att sjukvårdshuvudmännen inte har velat ekonomiskt intressera sig för driften av institutet. Om de skall vara med som huvudmän för institutet, tycker jag att det är ganska naturligt att de också satsar pengar för det. Det är enligt min mening sjukvårdshuvudmännen som i sin verksamhet för de handikappade 1 alla fall kommer att dra den största nyttan av institutets verksamhet. För mig har det därför varit ganska naturligt att departementschefen har intagit den ställning som han har gjort. Men som herr Sörenson också påpekade hoppas både departementschefen och statsutskottet att huvudmännen skall komma med så småningom. Jag kan också förstå huvudmännens synpunkt. När man studerar landstingsförbundets stat kan man konstatera vilken oerhört tung post som engagemanget för SPRI har varit. Jag kan därför begripa att sjukvårdshuvudmännen har tvekat inför tvånget att också på detta område satsa stora belopp. Herr talman! Jag har med detta egentligen bara velat antyda min synpunkt, och jag vill yrka bifall till utskottets förslag. Det är en sak till som jag här skulle vilja beröra. Den har varit föremål för en hel del diskussion, varför jag skulle vilja rikta uppmärksamheten på den. På s. 6 i utskottets utlåtande nämnes om Kungl. Maj:ts prövning i vissa fall. Beträffande särskilt dyrbara hjälpme del för de handikappade står det i propositionen att Kungl. Maj:t själv vill göra prövningen. Utskottet förutsätter emellertid att Kungl. Maj:ts prövning inte kommer att i något större antal fall avse enskilt bidragsärende utan i första hand beslut huruvida ett kostsamt hjälpmedel bör föras upp på hjälpmedelsförteckningen, eventuellt i förening med särskilda föreskrifter om bidragsförfarandet i sådant fall. Jag skulle vilja understryka vikten av detta. Det är ett särskilt hjälpmedel som varit aktuellt i denna fråga. På grund av den erfarenhet om detta hjälpmedel som jag har i min familj, skulle jag kunna säga att det är, såvitt vi kan bedöma, den bästa konstruktion som gjorts inom detta område. Sådana här konstruktioner lider ofta av vissa barnsjukdomar, och det är möjligt att man inte haft detta hjälpmedel under prövning så länge att man slutgiltigt kan bedöma det, men såvitt man hittills kan bedöma förefaller det som om det innebure ett betydande steg framåt.

Herr talman! Det är inte bara fromma förhoppningar som dikterat utskottets skrivning. I propositionen heter det att sjukvårdshuvudmännen skall vara representerade, och avdelningen fick en försäkran från departementet att sådan representation skall förekomma. Det är alltså ingen tom förhoppning. Det är på ett på fakta byggt underlag som vi stöder oss.

Herr talman! Proposition nr 60 innehåller förslag om fördelaktigare regler för ATP för vissa personer, nämligen för dem som är födda före 1928 och har fått sina inkomster nedsatta till följd av arbetslöshet. Propositionen innehåller också förslag om en standardhöjning av folkpensionerna. I anslutning till detta har avgivits en reservation som tar sikte på en detaljfråga i lagförslaget. Det gäller avrundningsregeln vid beräkning av pensionen. De nuvarande reglerna innebär att det pensionsbelopp som skall utbetalas varje månad är fastställt med utgångspunkt från årspensionsbeloppet, avrundat till närmast lägre hela krontal som är jämnt delbart med 12. Anledningen är att man skall slippa utanordna öresbelopp vid de månatliga utbetalningarna, därför att detta är administrativt opraktiskt. I propositionen anför statsrådet att man kan nå samma effekt på ett för pensionärerna gynnsammare sätt, om årspensionsbeloppet i stället för att alltid avrundas nedåt också kunde avrundas uppåt, men alltid till närmaste hela krontal som är jämnt delbart med 12. I anslutning till detta förslag har väckts en motion, och jag och några andra folkpartister har sedan avgivit en reservation. Vi anser nämligen att det vore en rimligare lösning att avrundningsregeln utformades så, att månat liga belopp aldrig reduceras i förhållande till vad som skall utgå med utgångspunkt från årspensionsbeloppet och beräknat på en viss del av basbeloppet.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

Herr talman! I propositionen framhåller statsrådet bl.a. att statsbidrag för särskilt kostsamma hjälpmedel bör utgå efter prövning av Kungl. Maj:t. De människor som i särskilt hög grad är beroende av sådana hjälpmedel är personer med så grava handikapp att de bl.a. inte kan röra sig. Jag avser här frågan om invalidbilar. Dessa människor kan oftast vara mycket friska i sitt sinne, men deras kropp ger dem icke möjlighet att vistas utomhus.

Stiftelsen för teknisk hjälp åt handikappade har sedan den grundades den 6 maj 1965 uteslutande ägnat sig åt utveckling av en elektrisk rullstol med sådana egenskaper att den kan användas utomhus och utan större svårigheter inomhus, t.ex. i affärer, restauranger, kantor och handikapplägenheter. Man har haft stora svårigheter att ekonomisera en produktion av sådana bilar. Det finns endast några få i bruk, och de är mycket uppskattade av de människor som använder dem. Socialministern har rekommenderat Stiftelsen för teknisk hjälp åt handikappade att söka kontakt med industrin, och så har skett. Saab har lagt upp en tillverkning av 200 permobilar. Man anser emellertid att om prövning skall ske från fall till fall blir svårigheterna att sälja dessa bilar så stora att man avser att lägga ned tillverkningen av dem. Jag skulle här vilja vädja till socialministern att medverka till att denna tillverkning kan fortsätta.

Herr talman! Jag skall yttra några ord om den till utskottets utlåtande fogade reservationen, som avser utbetalning av det pensionsbelopp som det kan bli fråga om. Tidigare gällde, som fru Hamrin-Thorell har anfört, att beloppet jämnades nedåt till ett krontal som var delbart med 12. Det tycker också departementschefen har varit onödigt hård mot pensionärerna. Han föreslår nu att beloppet skall avrundas uppåt eller nedåt till närmast liggande krontal som är jämnt delbart med 12. Det rör sig inte om några stora belopp ens för pensionärerna, det kan inte gälla mer än 50 öre i månaden. Genom förslaget har pensionärerna dessutom chansen att delningen kan medföra en höjning av beloppet, så att de vid ett annat tillfälle kan få lika mycket utöver vad som rätteligen borde utgå. På längre sikt torde det förslag som nu föreligger medföra att pensionärerna får vad de i verkligheten skall ha. Enligt den tidigare tilllämpade ordningen förlorade de alltid något. Herr talman! Jag tycker att detta förslag närmast är att jämföra med andra liknande reformer, där man vill undvika att utbetala öretal och därför utjämnar beloppen uppåt eller nedåt till närmast liggande krontal. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. dels besluta, att den centrala myndigheten skulle vara underställd överbefälhavaren,

Herr talman! I det nu föreliggande utlåtandet — behandlar = statsutskottet Kungl. Maj:ts förslag till en genomgripande omorganisation av systemet för inskrivning av värnpliktiga. Det nuvarande systemet, som ursprungligen byggdes upp mot bakgrunden av att varje regemente skulle rekryteras från en viss bygd, har länge varit omodernt. En ändring blev direkt nödvändig efter införandet av det nya värnpliktssystemet — VU 60 — som riksdagen fattade beslut om i förfjol. Det är också högst önskvärt att prövningen av den enskilde vid själva inskrivningsförrättningen förbättras. Man kan därigenom vinna både större utbyte för försvaret och ökad tillfredsställelse för den enskilde värnpliktige, samtidigt som betydande besparingar kan göras genom att ett större antal värnpliktiga än hittills, som har brister i fråga om sitt hälsotillstånd eller i andra avseenden, kan gallras ut redan vid inskrivningen i stället för som nu ofta är fallet först efter en delvis genomgången grundutbildning. Det kan röra sig om ett tusental man per år, och det är självklart att en tidigare utgallring måste ge betydande vinster både i ekonomiskt och i annat avseende. Det nya inskrivningssystemet innebär att den nuvarande centrala värnpliktsbyrån ombildas till ett ämbetsverk lydande direkt under Kungl. Maj:t. Den inskrivningsverksamhet som nu bedrivs vid 21 inskrivningsområden under ledning av särskilda inskrivningsnämnder överförs till nybildade regionala personalförvaltningar, s.k. värnpliktskontor. Sådana skulle enligt den verkställda utredningens förslag inrättas inom varje militärområde och underställas militärbefälhavaren.

För att minska restiden och resekostnaderna vid inskrivningen föreslås emellertid därutöver s.k. inskrivningscentraler inom de militärområden som inte får värnpliktskontor. Den av departementschefen vidtagna förändringen innebär en effektivitetsförsämring. I den operativa verksamhet som militärbefälhavaren har att leda ingår redovisning och placering av personal. Den uppgiften kan lättare och bättre fullgöras om personalorgan finns inom varje militärområde. Nu har departementschefen angivit behovet av att spara på kostnader och personal som skäl för minskningen från sex till tre kontor. Det finns emellertid skilda meningar om det verkligen blir besparingar. Framtiden får väl utvisa om departementschefen har rätt på den punkten. Det är ju dessutom inte alltid så, att en lägre kostnad ger bättre utbyte av insatsen än vad en högre gör. Det finns skäl att befara att besparingen här blir mindre än förlusten av effekt i organisationen. Vi har för vår del ändock godtagit förslaget på denna punkt. I det utomordentligt allvarliga läge, vari försvaret befinner sig genom de kraftiga anslagsnedskärningar som regeringen ämnar genomdriva, kan även utgifter som har hög avkastning i effektivitet få vika för att minska ännu värre skadeverkningar på annat håll. Vi vill emellertid understryka vad utskotiet anför om det nya läge som kan förväntas uppstå när datamaskinanläggningar blir inordnade i de regionala staberna och om vikten av att då ompröva organisationen av inskrivningsoch personalredovisningsverksamheten i den mån det då kan befinnas motiverat.

Att en sådan organisationsform inte kan ge bästa resultat i krig förefaller alldeles uppenbart. I fredstid är den militära apparaten i huvudsak bara ett organ för utbildning. Samhället har skäl och rätt att ställa stora krav på att de militära myndigheterna fullgör denna uppgift med effektivitet och omdöme, så att utbytet av de uppoffringar som vi avkräver våra unga män i form av värnplikt blir så stort som möjligt i fråga om försvarseffekt. Instruktionsmässigt vilar ansvaret för den operativa och organisatoriska personalplaneringen och = krigsplaceringen på de militära myndigheterna — det understryks särskilt av departementschefen i propositionen, och han påpekar också att det skall vara så även i fortsättningen. Det är svårt att förstå hur det ansvaret fullt skall kunna utkrävas utan att de militära myndigheterna får bibehålla hela uppgiften att svara för omhändertagandet i alla dess aspekter av värnpliktskontingenten — naturligtvis efter de lagar och föreskrifter i sammanhanget som statsmakterna utfärdar. Det nuvarande systemet har fungerat bra i det här avseendet — i varje fall har något annat inte gjorts gällande i propositionen eller såvitt jag vet i några andra sammanhang. Något sakskäl för förändringen ges inte heller. Man vill verkligen undra om detta överfiyttande av hela ansvaret är uttryck för en misstro mot de militära myndigheterna, och hur den misstron i så fall motiveras. Under alla omständigheter förefaller det sannolikt och för övrigt också naturligt, om de militära myndigheterna inte kan underlåta att betrakta omflyttningen som ett uttryck för sådan misstro. Herr talman! I fråga om förläggning en av det centrala värnpliktsverket föreslår Kungl. Maj:t att den skall bestämmas till Solna, där även östra värnpliktskontoret är tänkt bli förlagt. Det finns väl skäl som talar till förmån för en sådan placering, men det finns också skäl som talar emot. Högerpartiets representanter har i reservation 2 till utskottets utlåtande pekat på beredskapssynpunkten och på det allmänna önskemålet att när så är möjligt flytta ut ämbetsverk från storstockholmsområdet till landsorten. Dessa skäl är enligt vår mening i varje fall tillräckligt starka för att man skall göra ytterligare utredning innan förläggningen slutgiltigt fastställes.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

Herr talman! Jag ber att få ta till orda i denna fråga av ett par olika anledningar. Den ena anledningen är att jag har haft tillfälle att studera den försöksverksamhet som för närvarande bedrivs i Karlstad, och den andra är att jag har en med den senaste talaren överensstämmande uppfattning i fråga om reservation 2. De förändringar i inskrivningsförfarandet som propositionen och utskottets tillstyrkan innebär är att hälsa med tillfredsställelse. Det framgår klart av den pågående försöksverksamheten att en väsentligt mer gedigen undersökning av de värnpliktigas fysiska och psykiska förutsättningar kan genomföras med den metod som nu planeras omfatta hela landet. Förläggningen till fas ta inskrivningscentraler är självklart ägnad att ge större säkerhet åt de bedömningar av de värnpliktigas förutsättningar att komma på rätt plats som är ett angeläget önskemål i militära sammanhang. Jag vill därför personligen livligt tillstyrka det förslag som här föreligger. Det är många fördelar förknippade med detta förfarande, men det är uppenbart att det också medför en del ökade besvär och kostnader för de ungdomar som skall inställa sig. Inskrivning på endast sex platser i landet mot för närvarande väsentligt fler platser medför ökade reseavstånd. Systemet som sådant innebär också att inskrivningen utsträcks till två dagar. För många ungdomar med lång resväg kommer det att gå åt ytterligare en dag såsom resdag. Jag har försökt att i proposition nr 34 hitta något litet uttalande om den ersättning för förlorad arbetstid som rimligen borde utgå till de värnpliktiga i detta sammanhang, men jag har inte hittat något.

Jag skulle vilja vädja till dem det vederbör att när det blir aktuellt allvarligt pröva den frågan. När det gäller den s.k. lydnadsställningen för värnpliktsverket — ett enligt min mening passande uttryck i militära sammanhang — delar jag till skillnad från herr Virgin utskottets uppfattning om att detta nya verk bör underställas Kungl. Maj:t direkt. Den grundsyn som ligger bakom det nya förfarandet vid inskrivning och som innebär ett ökat hänsynstagande till medicinska och psykologiska faktorer medför tillsammans med den allmänna för ändringen i tidsandan, att det bör vara rimligt att värnpliktsverket underställes Kungl. Maj:t direkt och frikopplas från överbefälhavaren. Jag tror också att det skulle inge de värnpliktiga en känsla av ökad objektivitet. Detta påstående innebär inte att jag på något sätt hyser misstroende mot de militära myndigheterna, men jag är ganska övertygad om att den synpunkt som jag har framfört också är de värnpliktigas synpunkt. Beträffande lokaliseringen av det nya värnpliktsverket till Solna delar jag helt herr Virgins uppfattning att man, innan en sådan förläggning beslutas, borde undersöka möjligheterna till annan förläggning i landet. Denna min mening är motiverad av centerpartiets allmänna inställning att man bör pröva förläggning av centrala statliga organ och verk till andra platser än Storstockholm. Dessutom är det väl ur ren militär beredskapssynvinkel och ur försvarets synvinkel angeläget att så litet antal sårbara institutioner som möjligt förlägges till storstockholmsområdet, det område som väl utan tvekan i händelse av krigstillstånd är mest utsatt i hela vårt land. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag under den punkt som vi nu behandlar. Jag kommer senare att biträda det yrkande som herr Virgin sannolikt kommer att framställa beträffande reservation 2.

Herr talman! Jag tar till orda i denna debatt av två skäl. Det första skälet är att jag ställt en fråga till försvarsministern för en tid sedan. Jag hade dock inte möjlighet att vare sig tacka statsrådet för svaret eller att kommentera detsamma. Frågan gällde huruvida man skulle kunna tänka sig att vidtaga åtgärder för att eliminera de olägenheter såväl för berörda värnpliktiga som för näringslivet som är en följd av den osäkerhet som många gånger råder beträf fande tidpunkten för inkallandet av värnpliktiga. Statsrådet hänvisade i sitt svar till propositionen nr 34 och menade att den nya organisationen skulle göra det möjligt att beakta detta önskemål i en annan utsträckning. När jag nu läser propositionen närmare och även ser utskottsutlåtandet, finner jag att man inte i något stycke har tryckt på betydelsen och nödvändigheten av information för de värnpliktiga, inte minst om när de kan vänta inkallelse. Vi vet att många unga människor måste planera sina studier. Det behövs också en planering för hur man skall träda ut i förvärvslivet. För många värnpliktiga i vår tid kan även ingående av äktenskap vara aktuellt. Försvarsministerns svar innebar att han ansåg rådande förhållanden på detta område otillfredsställande men satte sitt hopp till den nya organisationen. Jag vill, herr talman, understryka nödvändigheten av att de värnpliktiga blir så långt som möjligt informerade om tidpunkten då de kan vänta inkallelse. Detta torde också ha en stor psykologisk betydelse eftersom unga människor, som skall träda i tjänst på detta sätt, vill ha ordning och reda. Jag tror att de militära myndigheterna inte minst på detta område har försummat någonting — man skall inte bara kräva, utan man skall också kunna ge de värnpliktiga en känsla av att samhället gör vad som är möjligt för att hjälpa dem till rätta i den situation de befinner sig i. Mitt andra skäl till att jag tar till orda i denna debatt är att jag, liksom herr Svanström, vill uttrycka sympati för reservation 2 vid utskottets utlåtande. De skäl som anförts för utredning av frågan om värnpliktsverkets lokalisering är enligt min mening så starka och bärande, att det finns all anledning att titta närmare på denna fråga. I många olika sammanhang har ju önskemål framförts om att de statliga organ, som inte nödvändigtvis behöver ligga i storstockholmsområdet, bör man i varje fall försöka placera ute i landet. Mig förefaller det som om detta värnpliktsverk utan några större vådor skulle kunna förläggas någon annanstans än i storstockholmsområdet. Jag kommer, herr talman, att stödja reservation 2 vid utskottets utlåtande.

Herr talman! Vad riksdagen nu har att ta ställning till — ett ändrat system för inskrivning och redovisning av värnpliktiga — innebär, om det antas, en ganska genomgripande förändring av någonting som de flesta manliga svenskar över 21 år kommit i beröring med, den s.k. »mönstringen». Vill man skämta kan man kanske säga att vi nu tänker övergå från den beväringsmönstring som Döderhultarn odödliggjort i sina skulpturer till dagens datamaskiner. Utvecklingen inom samhället har gjort att nuvarande system för inskrivning och personalredovisning blivit föråldrat och måste ersättas med något annat. Utskottet har varit enigt i sin tillstyrkan av det förslag till nytt system för inskrivning och redovisning av värnpliktiga som Kungl. Maj:t framlagt och som herr Virgin nyss har redovisat. Det har däremot inte gått att nå enighet om lydnadsförhållandena för de nya organen. Lokaliseringen av den centrala enheten råder det också delade meningar om. Bristerna i det nuvarande systemet gäller framför allt informationsunderlaget och urvalssystemet. Utvecklingen i samhället har sprungit ifrån det system vi för närvarande har för inskrivning och redovisning av våra värnpliktiga. Vi behöver ett tillförlitligt system för personalersättning och för fördelning av arbetskraft till olika områden i händelse av krig. Vi har beslutat om ett repetitionsutbildningssystem, som ställer stora krav på redovisningssystemet. har lett till att kraven på befattningshavarna inom krigsmakten har ökat väsentligt. Kraven är dessutom skiftande. I stridande befattningar ställs det stora fordringar på personalens fysiska och psykiska kvalifikationer. I tekniska befattningar krävs personal med olika grad av teknisk begåvning. Samtidigt har utbildningssamhället börjat slå igenom på tillgångssidan. De värnpliktiga kan placeras utefter en bred skala när det gäller teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet. Att klara den mängd av information det här är fråga om med manuell kraft eller tillgängliga maskinella hjälpmedel är inte möjligt. Man måste ta datatekniken till hjälp. Detta ger också möjlighet till integration med andra system, bland annat folkbokföringen vilket ur många synpunkter är väsentligt. De ökade krav ur psykisk och fysisk synpunkt som måste ställas på de värnpliktiga gör att en betydligt mera omfattande undersökning av den värnpliktige än som för närvarande sker erfordras för framtiden vid inskrivningsförrättningen. Första avdelningen har haft tillfälle att på platsen studera de försök som pågår inom Bergslagens militärområde. Vi blev övertygade om det nya systemets fördelar. Den inskrivningsskyldiges hälsotillstånd och lämplighet för olika slags utbildning bör bli väl klarlagda. Man kan därigenom också redan vid inskrivningen skilja ut en stor del av de värnpliktiga som nu frikallas av medicinska skäl först under pågående grundutbildning. Detta gagnar den enskilda människan och medför besparingar för försvaret som åtminstone till en del kompenserar de ökade kostnaderna. Utskottet har varit enigt om att det föreslagna nya systemet för inskrivning och personalredovisning bör genomföras. Det praktiska genomförandet av det nya systemet innebär stora förändringar. Enligt utredningens förslag skulle inskrivningsområdenas antal, såsom herr Virgin har framhållit, minskas till sex, ett för varje militärområde, och jämte personalredovisningen bilda en regional personalförvaltning för militärområdet. Kungl. Maj:t har för att spara personal och begränsa kostnaderna förordat att endast tre regionala organ inrättas. Verksamhetsområdet för ett regionalt organ omfattar i princip två militärområden som då bildar ett inskrivningsområde. Det inrättas ett värnpliktskontor för varje inskrivningsområde, Inskrivningsverksamheten får två fasta inskrivningscentraler inom varje inskrivningsområde. Härigenom = förkortas de inskrivningsskyldigas resor. Detta sker även genom att man vid hänvisning till inskrivningscentral inte strikt följer gränsdragningen mellan militärområdena. Utskottet har inte funnit något skäl att erinra mot denna del av förslaget. I fråga om personalredovisningen har det motionsvis framförts förslag som i likhet med utredningen syftar till ett regionalt organ för varje militärområde. Det finns helt visst skäl som talar för det, men utskottet har dock stannat för att förorda Kungl. Maj:ts förslag. Kostnadsbesparingarna är därvid ett vägande skäl. Det gäller ju att inom anslagsramen för försvaret få ut största möjliga försvarseffekt. Varje krona som kan sparas på organisationen medför större materielanslag. Vi bör också komma ihåg att en väsentlig del av arbetet vid de här organen sker med datamaskiner där tekniken befinner sig i snabb utveckling. Det pågår inom krigsmakten utredningar om användningen av datamaskiner för andra ändamål. Detta kan leda till ändrade förutsättningar även för inskrivning och personalredovisning. Utskottet har förutsatt att om den organisation som nu förordats skulle medföra olägenheter eller om det av annan anledning skulle finnas skäl att ompröva organisationen, så skall en sådan omprövning komma till stånd utan särskild åtgärd från riksdagens sida. En del av förslaget som det rått delade meningar om har gällt ställningen i lydnadshänseende för det centrala organet värnpliktsverket och de regionala organen värnpliktskontoren. Departementschefen har förordat att värnpliktsverket = skall underställas Kungl. Maj:t och att värnpliktskontoren skall vara fristående i förhållande till militärbefälhavaren. De militära myndigheternas medinflytande skall säkras genom direktivrätt och anvisningsrätt, som herr Virgin alldeles nyss har anfört. Motionsvis har yrkats att värnpliktsverket skall underställas ÖB och att värnpliktskontoren skall anknytas till militärområdesstaberna. Man menar att det ansvar för personalplanering som vilar på de militära myndigheterna inte blir bäst tillgodosett genom direktivoch anvisningsrätt. Utskottets majoritet har stannat för att tillstyrka bifall till Kungl. Maj:ts förslag. Inskrivningsverksamheten som sådan kan knappast anses vara en enbart militär angelägenhet. Handläggningen av befrielseoch anståndsärenden tycker vi också talar för en mera fri ställning. Vad verksamheten beträffar kan det vidare sägas att om man undantar den operativa och organisatoriska personalplaneringen så är det fråga om ett administrativt arbete jämförbart med vad som ingår i förvaltningsbegreppet på materielsidan. Vi anser också att man inte kan bortse från att övriga centrala ämbetsverk lyder under Kungl. Maj:t och att övriga förvaltningsorgan vid militärområdesstaberna inte är inordnade i staberna. Utskottets majoritet har utgått från att de militära myndigheternas behov av inflytande skall säkras genom direktivoch anvisningsrätt. Att hänsyn därvid måste tas till det ansvar som åvilar de militära myndigheterna finner vi självklart. Om, som utskottet framhåller, smidiga och ändamålsenliga rutiner för samarbetet tillskapas, tror jag att farhågor na för försvårade arbetsförhållanden för de militära myndigheterna knappast kommer att besannas. Men jag skulle gärna för min personliga del vilja tillägga att om så skulle visa sig bli förhållandet, finner jag det självklart att man uppmärksamt följer utvecklingen och vidtar de rättelser som kan behövas. Till slut några ord om lokaliseringen av värnpliktsverket till Solna. Personligen är jag intresserad av att flytta ut verksamheter till landsorten i så stor utsträckning som möjligt, och jag vill därför inte bestrida att de skäl reservanterna framför har tyngd. Jag har en gång varit med om att på basis av en motion och följande reservation, som samlade fem ledamöter i statsutskottet, beslöt riksdagen flytta ut försvarets fabriksverk från stockholmsområdet till Eskilstuna, vilket slagit synnerligen väl ut. Men jag undrar ändå, om de skäl reservanterna anför i nuläget och vid en avvägning med andra skäl överväger. I första hand är det en kostnadsfråga. Verket har tillräckliga lokaler i Solna för sin verksamhet. Vid lokalisering på annan ort skulle med all säkerhet nya byggnader få uppföras. Detta innebär merkostnader, som måste tas inom ramen för det militära försvaret. Man kan diskutera om detta är lämpligt. ÖB har inte yrkat på ändrad lokalisering, och inte heller arméchefen har haft något emot det förslag som föreligger. Östra värnpliktskontoret kommer att förläggas till Solna i anslutning till värnpliktsverket. Detta bör ge möjlighet till sambruk av dataanläggningen och vissa administrativa anordningar. Vi anser det också vara till fördel att det centrala verket här får möjlighet att direkt följa verksamheten vid ett av de regionala organen. Allt detta talar enligt vår mening för ett bibehållande av värnpliktsverket i Solna. Lägger man dessutom därtill att de flesta värnpliktiga inom detta område bor i Storstockholm, finner man att en utflyttning av verket till Strängnäs skulle medföra i medeltal en ökning av restiden med ungefär en tredjedel för de värnpliktiga. Herr Svanström har diskuterat frågan om ersättningen till de värnpliktiga som inställer sig till mönstringsförrättning. Jag skulle vilja hänvisa till vad som står i propositionen, nämligen att de mönstringsskyldiga får de förmåner som tillfaller de värnpliktiga, sålunda fria resor, fri inkvartering och förplägnad samt en dagpenning, som för närvarande uppgår till fem kronor.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

Herr talman! Herr Svanström sade i sitt anförande att den ökade hänsyn som man numera behöver ta till medicinska och psykologiska faktorer gör det nödvändigt eller i varje fall önskvärt att värnpliktsverket läggs direkt under Kungl. Maj:t. Men det ökade hänsynstagandet till dessa faktorer har främst framdrivits på de militära myndigheternas initiativ. Jag tycker nog att herr Svanströms inställning visar just ett sådant misstroende mot dessa myndigheter som jag knappast kan finna motiverat. Inställningen visar också en misstro mot regeringens möjligheter att ge riktiga direktiv och att få dessa direktiv efterföljda. Man kan f.ö. göra tankeexperimentet att det gällde att skapa någon institution för att inskriva elever till det allmänna skolväsendet — parallellen är ganska lätt att dra. Menar herr Svanström i så fall att man skulle göra denna uttagning till skolväsendet vid sidan av de lokala skolmyndigheterna och under ledning av ett verk som ställdes utanför skolöverstyrelsen? Jag har mycket svårt att tro att man skulle vilja hävda en sådan mening. Sedan vill jag gärna instämma i den av herr Harald Pettersson framförda förhoppningen att den nya organisa tionen skall ge en bättre möjlighet till planering och information till fördel för de värnpliktiga och för näringslivets överblick över förhållandena. Slutligen, herr talman, vill jag säga att verkets lokaliseringsfråga givetvis kan vara en kostnadsfråga.

Vidare antydde jag i mitt första anförande att man mycket väl skulle kunna ha en inskrivningscentral kvar för storstockholmsområdet och flytta både värnpliktsverket och östra värnpliktskontoret till lämpligt ställe i landsorten. Då skulle man klara alla de svårigheter som första avdelningens ärade ordförande anförde som skäl mot en omlokalisering. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall även till reservation 2.
Herr talman! Först vill jag säga till utskottets ärade talesman att de ersättningar som det kan bli fråga om och som alltså blir identiska med dem som gäller för värnpliktiga i tjänstgöring kan jag personligen inte vara nöjd med. Jag framhöll i mitt första anförande att de också bör inkludera ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Till herr Virgin vill jag säga att mina synpunkter på angelägenheten av att lydnadsförhållandet blir det som Kungl. Maj:t och utskottsmajoriteten föreslagit såsom jag sade redan i mitt första anförande inte alls är baserade på någon misstro mot överbefälhavaren. Nu utsträckte herr Virgin misstroendet också till att gälla regeringen, som enligt för slaget skall utfärda närmare tillämpningsbestämmelser. Det betyder väl inte mycket om jag hyser misstro mot den ena eller den andra, men jag vidhåller min tidigare anförda synpunkt att det avgjort kommer att stärka de värnpliktigas känsla av att vara objektivt behandlade i förhållande till de militära myndigheterna. Jag tycker att det är svårt att dra paralleller med: ett eventuellt centraliserat inskrivningsförfarande i skolväsendet. Jag tycker med förlov sagt, herr Virgin, att det är svårt att dra en sådan parallell i detta sammanhang. Det rör sig om helt olika ting. Framför allt är det på skolans område fråga om frivilliga åtaganden, i varje fall när det gäller studier över grundskolan. Vid sådana frivilliga åtaganden finns det inte alls samma behov av en objektiv handläggning som när det gäller ett tvångsmässigt åtagande. Jag ber, herr talman, att utan ytterligare motivering få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! I likhet med de tidigare talarna, inklusive utskottets företrädare, anser jag att denna proposition i stort är ett bra förslag för en modernisering och förbättring av den nuvarande personalredovisningen inom försvaret. Det blir en rationalisering, och den bör kunna medföra säkrare och bättre användning av de personalresurser som de värnpliktiga utgör. Den har också den fördelen med sig, som här tidigare sagts, att den manliga delen av svenska folket får en utomordentligt grundlig hälsokontroll i 20-årsåldern. Jag vill rent parentetiskt göra den reflexionen att de läkarteam som man här tillskapar för denna undersökning kanske också skulle kunna användas även för hälsokontroll av kvinnor i motsvarande ålder. Det hör ju inte till detta ärende, men jag kan inte undgå att nämna detta. stort ingrepp i hans liv. Han tas ifrån sin civila gärning måhända under ett år eller kanske något kortare tid.

Man får väl uttrycka den förhoppningen, att man när dessa datarutiner blir ordentligt inkörda kan på ett bättre sätt ge en tillfredsställande och rättvis service åt den enskilde värnpliktige och sålunda lösa en angelägen fråga även av personalvårdsnatur. Vidare medför denna metod besparingar, inte oväsentliga sådana, vilket måste hälsas med tillfredsställelse. Det är emellertid en punkt som jag är litet betänksam emot. Det är den nedskärning av värnpliktskontoren till tre i stället för enligt utredningen föreslagna sex, där sålunda varje kontor nu skall ha två militärområden att betjäna. Kanske finns en viss risk för att storleken av de enheter som skall betjänas kan medföra någon högre procent felmarginal. Det kan kanske också försämra möjligheterna för de militära myndigheterna att få den service beträffande personalredovisning — och framför allt beträffande krigsplacering — som värnpliktskontoren skall ge. Jag hyser vissa farhågor i det avseendet och hade önskat att man i varje fall till att börja med hade gått på utredningens förslag med sex värnpliktskontor.

Nu har emellertid inte denna motion föranlett någon reservation i utskottet. Utskottet har i stället skrivit att om olägenheter i det här avseendet skulle uppstå, skall frågan kunna tas upp till ny prövning. Med anledning härav och eftersom ingen reservation har avgivits kommer jag vid röstningen att i detta avseende biträda utskottets förslag, ehuru med en viss tvekan.

Jag tror emellertid att risken för detta inte är så stor som herr Virgin tycks tro. Det finns ju andra specialfunktioner inom försvaret med motsvarande organisation som här har föreslagits. Jag tänker t.ex. på intendenturverket, den kamerala sidan som leds av försvarets civilförvaltning, materielverken OSV. Jag kommer därför också i det avseendet att stödja utskottets förslag. När det sedan gäller lokaliseringen av värnpliktsverket och Östra värnpliktskontoret delar jag helt herr Virgins liksom herrar Harald Petterssons och Svanströms uppfattningar att lokaliseringsfrågan bör utredas.

Alla möjligheter till sådan utflyttning där den kan vara lämplig bör tillvaratas. Detta gäller alldeles särskilt när man nyetablerar en statlig organisation eller ett verk. Jag har mycket svårt att tänka mig, att värnpliktsverket skulle ha större besvär och större svårigheter att kunna sköta sin verksamhet från en landsortsstad med hyggliga förbindelser med huvudstaden än vad t.ex. försvarets fabriksverk har. Det är väl inte så säkert att de kostnader, som en utflyttning skulle innebära, behöver bli så stora som utskottets företrädare har nämnt. Det har tydligen ifrågasatts att vissa 1okaliteter som nu ägs av försvaret ute i landsorten skulle kunna disponeras. De som ligger i Solna finns det alldeles säkert behov av för försvaret i övrigt eller för andra myndigheter. Med anledning av detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den reservation, som är betecknad med 2, och till utskottets utlåtande i övrigt. att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle anhålla om utredning under medverkan av företrädare för arbetsmarknadens organisationer i syfte att redovisa i motionerna närmare angivet underlag för att skapa ökad gemenskap m.m. mellan företag och anställda.

Herr talman! Trots att jag inte har reserverat mig och inte heller avgivit något särskilt yttrande vill jag dock betyga mitt och folkpartiets stora intresse för företagsdemokratin, som kommit till uttryck på många olika sätt. Jag anser att det är angeläget att företagsdemokratin stärks. Det gäller att vidga delaktigheten i beslutens fattande inom företagen och det gäller att genom fördjupad företagsdemokrati ge de anställda nya möjligheter till initiativ, medinflytande och ansvar, och deras strävan efter ökade kunskaper skall stimuleras. En stärkt företagsdemokrati bör medföra såväl ökad effektivitet i näringslivet som större trivsel på arbetsplatsen. En utveckling mot vidgad jämlikhet i samhället skall också främjas. Kravet på en fördjupning av företagsdemokratin har samma tyngd inom alla företagsformer, antingen de är enskilda, kooperativa, statliga eller kommunala. Men jag vill påpeka, att förstatligandet inte leder till ökat merinflytande för de anställda. Det politiska livets beslutsformer kan inte genom någon enkel metod överföras till företagen. Det är dock samtidigt angeläget att medborgarna även inom arbetslivet på olika vägar bereds större möjligheter till inflytande på de förhållanden som berör deras dagliga liv. Den utveckling av företagsdemokratin som folkpartiet här eftersträvar kräver reformer över ett brett fält. Det gäller förutom medbestämmanderätt bl.a. information, insyn och utbildning. Dessutom vill jag erinra om arbetsmarknadsparternas gemensamma utredningsarbete på området i deras utvecklingsråd. En av våra huvudlinjer i denna fråga är att det i första hand ankommer på arbetsmarknadens parter att åstadkomma den välbehövliga utvidgningen av företagsdemokratin. Men samhället har också stora uppgifter i sammanhanget. Det gäller att stimulera, att skapa goda förutsättningar för företagsdemokratin och att undanröja varje hinder för den vidgade företagsdemokrati som skall nås genom beslut mellan arbetsmarknadens parter. Jag vill också erinra om flera konkreta åtgärder, föreslagna från folkpartihåll. Det gäller en effektiviserad företagsnämndsorganisation genom tätare sammanträden och inrättande av undergrupper till företagsnämnden för specialuppgifter, t.ex. för personalutbildning och produktionsfrågor. Det gäller försöksverksamhet med representation för de anställda i företagens sty relser. Här vill jag påminna om Sven Wedéns personliga pionjärinsatser i sitt eget företag. Sådan verksamhet är värdefull såväl i statliga och kommunala som i privata och kooperativa företag. För att få vidgad erfarenhet bör en omfattande försöksverksamhet ske exempelvis i statliga och kommunala företag. System med andel i vinst blir nästa punkt på föredragningslistan, och jag skall därför inte beröra detta just nu. Det gäller företagsformer med utvecklad demokratisk uppbyggnad. Varför inte stiftelseägda företag, vilka förvaltas enligt särskilda regler av utsedda representanter för de anställda? Det särskilda yttrandet till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 53 i fjol motiverades av att utskottsmajoriteten då i sin skrivning anlade ett alltför snävt betraktelsesätt på de företagsdemokratiska problemen. I år däremot har utskottsmajoritetens skrivning blivit annorlunda, och folkpartirepresentanterna i bankoutskottet har mot den bakgrunden haft anledning instämma i utskottsmajoritetens mening. Jag citerar: »Utskottet anser sig kunna utgå från att även därförutan erforderligt sakmaterial kommer att stå till buds som underlag för den fortsatta debatt om utvidgad företagsdemokrati som torde vara att emotse.»

Herr talman! Till bankoutskottets utlåtande nr 32 är fogat ett särskilt yttrande, föranlett av de tvenne motionsparen från högeroch centerhåll om utvidgad företagsdemokrati. Vi har med detta yttrande velat understryka värdet och önskvärdheten av en fördjupad företagsdemokrati och det angelägna i att arbetsmarknadens parter prövar nya vägar, nya former för en utbyggd företagsdemokrati utöver den s.k. konventionella företagsnämndsformen. ta ärende avstyrkts av ett enhälligt utskott och torde komma att bli avslagna av kammaren, torde de inte sakna betydelse som påtryckningsmedel på arbetsmarknadens parter i avsett syfte. Utskottets skrivning tyder också på det. Jag citerar vad utskottet bl.a. säger: »Det kan tas för givet att de uppslag som framförts i de nyss nämnda motionerna kommer att beaktas vid parternas fortsatta gemensamma utredningsarbete.» Jag hoppas att utskottet blir sannspått på den punkten. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Det har varit intressant att lyssna till de tre borgerliga representanterna, som talat alldeles nyss. Herr Brundin var ju mycket anspråkslös. Han sade att högern med högerledaren i spetsen jag fattade det så — har skrivit motionen med ett enda syfte, nämligen att väcka debatt i frågan. Så mycket mer kunde jag inte få ut av det anförande som =:högerrepresentanten höll. Herr Österdahl har inte reserverat sig. Han har varit med och skrivit under utskottets utlåtande men hade mycket mer att säga i en rad frågor. Det hade varit intressant om han gjort allvar av detta och motionerat i vanlig ordning. I så fall hade remissinstanserna fått pröva de synpunkter, som herr Österdahl tagit tillfället i akt att nu presentera. Det kanske kan finnas tillfälle härtill en annan gång. Det skulle vara intressant att höra, vad Arbetsgivareföreningen och löntagarorganisationerna skulle ha att säga i dessa frågor. Dessa organisationer har ju ändå i flera år sysslat med de spörsmål det gällde på förhandlingsplanet. Herr Wikberg, som finns med bland dem som har levererat det särskilda yttrandet, säger att man vill understryka värdet av att arbetsmarknadens parter »prövar nya vägar för företagsdemokratin». Det skulle vara mycket intressant att få veta vilka vägar man har tänkt sig. Man uttrycker sig i mycket allmänna ordalag men anger inte på vilket sätt dessa problem skall attackeras. Över huvud taget ger detta särskilda yttrande ett mycket märkligt intryck. Man talar inte klarspråk. Jag hade kanske väntat mig att man, när man inte har velat vara med om utskottets skrivning, givit en förklaring som medfört ökade upplysningar. Men någon sådan förklaring återfinns inte i yttrandet. I det särskilda yttrandet sägs på ett ställe, att det är av vikt »att även andra former av samverkan prövas än de om vilka arbetsmarknadsparterna redan har träffat överenskommelse». Jag vill här anknyta till vad jag sade till herr Wikberg. Dessa »andra former» hade vi velat veta litet mera om. Om man har så bestämda önskemål, hade det kanske varit bättre om man funnit formen för en ren reservation och preciserat sig bättre. De två sista meningarna i det särskilda yttrandet ger närmast intryck av ett »god dag yxskaft». Man svarar på vad man själv tidigare har ifrågasatt. Här visar det sig ju, att högeroch centerpartiledamöterna anstränger sig för att gå partiledare Holmberg till mötes så långt det är möjligt. Man sluter dock inte helt upp bakom högergruppens motion, utan man har i stället valt denna väg. Det är ganska intressant att läsa högermotionen. Där talas på något ställe om att de stora företagen skapar en »främlingskänsla hos den enskilde». Det är ju en rent marxistisk vokabulär. Marx talade om alienationen, men Marx kom som bekant till andra slutsatser än man har kommit till i detta sammanhang. Jag vill för min del inte svära på varje ord som Marx har sagt. Jag vill fråga om herr Brundin vill svära på vad herr Yngve Holmberg har sagt eller om han svär på den ståndpunkt som Svenska arbetsgivareföreningen intar i denna fråga. Det är nämligen två skilda ståndpunkter. I högermotionen sägs vidare: »De problem som möter oss när vi önskar utvidga de anställdas möjlighet att deltaga i företagens planering och utveckling är komplicerade. Redan önskemålet att förbättra insynen möter svårigheter. Näringslivets arbetsvillkor kräver ett betydande mått av intern slutenhet.» Ja, det är precis vad vi har misstänkt och vad vi har fått bekräftat. Därför hälsar vi alla insatser för företagsdemokratin med stor tillfredsställelse, som man i första hand skall kunna lösa förhandlingsvägen. I högermotionens kläm begärs en utredning i syfte att »redovisa i motionen närmare angivet underlag för att skapa ökad gemenskap m.m. mellan företag och anställda». Vad innebär detta »m.m.»? Det skulle vara intressant att få veta. Sedan kommer jag till centerpartimotionen, där herr Fälldin är en av undertecknarna. I denna motion talas om det goda samarbete som råder i detta sammanhang samt om intressegemenskapen. Man noterar att ett nytt samarbetsavtal tillämpas sedan år 1967 men att man är i behov av en bättre information. I allmänna ordalag talas om att det har »diskuterats om insyn», men sedan blir det inte mera. Är det möjligen Hägglunds-affären som man tänker på? Eller vad är det man har i tankarna? Det skulle ha varit värdefullt, om man också där hade preciserat sig, alltså om man över huvud taget begär insyn och hur denna insyn i så fall skulle vara utformad. Det finns inte ett ord om detta i centerpartiets motion. Den lider samma brist på klarspråk som högermotionen. I centerpartimotionens kläm talas om »en förutsättningslös och allsidig utredning rörande utbyggd företagsdemokrati inom både den privata och den offentliga sektorn». Såsom framgår av utskottsutlåtandet har dessa motioner skickats på remiss. Arbetsgivareföreningen säger utan vi dare nej till motionsyrkandena och hänvisar till utredningar som pågår. LO och TCO svarar, att de inte vill vara med om någon lagstiftning för närvarande. SACO säger nej, liksom även Statstjänstemännens riksförbund. Bankoutskottet har varit barmhärtigt nog mot herr Holmberg och hans medmotionärer, att inte ansluta sig till Arbetsgivareföreningens linje. Utskottet har häktat på det yttrande som närmast LO och TCO har kommit till, där det ju framgår av vår skrivning att dörren naturligtvis står på glänt för en lagstiftning, om det framstår såsom ett uppenbart intresse från löntagarorganisationerna att de vill ha lagstiftningsåtgärder i den riktningen.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

Herr talman! Trots herr Palms mångordighet när det gällde att redovisa högerns och centerns motioner i detta ärende måste jag nog säga, att herr Palm har läst centermotionen rätt dåligt, när han frågar vilka andra vägar jag avsåg då jag använde det uttrycket. Om herr Palm läser längst upp på andra sidan i motionen, finner han en del förslag där. Låt mig dessutom bara peka på att också utskottet som sådant är helt inne på den linjen, att även om de steg, som hittills tagits på företagsdemokratins område, kan vara av ganska stort värde så kännetecknas de av en viss återhållsamhet, varför man från skilda utgångspunkter kan föreslå radikalare åtgärder. Så alldeles opåkallat är det därför kanske inte med en utredning.

Herr talman! Jag gjorde mina randanmärkningar till behandlingen av detta ärende närmast därför att frågan har kommit igen i riksdagen vid upprepade tillfällen. Vi vet var löntagarorganisationerna står i dessa sammanhang, och man får ett starkt intryck av att motionärerna av rent propagandistiska skäl vill framstå som något slags pådrivare i denna fråga. En fråga som är föremål för förhandlingar samtidigt som det är klart att lagstiftningsvägen kan utnyttjas om det inte är möjligt att komma överens vid förhandlingsbordet. Här finns många intressanta saker som det kanske blir tillfälle att tala om framöver — exempelvis en översyn av aktiebolagslagen och vad det skall kunna ge. Jag vill också understryka den stora roll insynsfrågorna har när man vill ge sig i kast med dessa problem. Vad jag velat markera med mitt inlägg är att de borgerliga partierna går som katten kring het gröt och inte talar klarspråk i detta avseende. Man vill framstå som varma anhängare av en ökad företagsdemokrati, men det intressanta är att man inte har satt fingret på de verkligt centrala punkterna, som vi nog kommer att närma oss här inom en inte alltför avlägsen framtid.

Herr talman! Denna fråga har en både praktisk och principiell betydelse, praktisk just på grund av det stora behovet av kapital. Det svenska näringslivet undergår ju en mycket snabb strukturförändring. Näringslivet måste anpassas efter de ändrade avsättningsförhållandena såväl på hemmamarknaden som på exportsidan. En rationalisering och en mekanisering måste genomföras för att produkterna skall kunna produceras så billigt som möjligt, vilket är nödvändigt om avsättningen i den hårda konkurrensen, inte minst på exportsidan, skall kunna tryggas. Stora omflyttningar av arbetskraften geografiskt och yrkesmässigt pågår, som kräver väldiga investeringar i bostäder och serviceanordningar i de expanderande orterna, samtidigt som en ökad utbildning och omskolning måste genomföras för att arbetskraften yrkesmässigt skall kunna anpassas till de ändrade förhållandena. Allt detta kostar pengar och åter pengar. Det är tydligt att ett stort kapitaltillskott måste kunna ställas till näringslivets förfogande för att finansiera de nödvändiga investeringarna. Ett av de största problemen för de mindre staterna torde vara att få fram tillräckligt kapital för att klara dessa investeringar, framför allt inom produktionen, så att konkurrenskraften gentemot utlandet skall kunna upprätthållas.

År 1959 var inte mindre än 51,7 procent av bruttosparandet i landet just företagssparande, inklusive de enskilda försäkringsinrättningarnas sparande, men år 1964 hade andelen sjunkit till 32,5 procent; alltså var minskningen nästan 20 procent, allt enligt motionärerna. Det synes som om denna dystra utveckling skulle fortsätta. Enligt vissa utredningar skall företagssparandet under 1970 talet ha sjunkit ända ned till 25 procent av hela bruttosparandet. Denna utveckling är olycklig ur de synpunkter som reservanterna företräder, och här kommer de principiella synpunkterna in i bilden. Den hittillsvarande utvecklingen har medfört att makten över kapitaltillgångarna i hög grad koncentrerats till samhälleliga instanser, som på detta sätt fått möjlighet att öva inflytande över näringslivet. Vi tror inte att detta är lyckligt. Företagssparandet bör därför stimuleras så att självfinansieringen inom näringslivet blir tillfredsställande. Vidare måste hushållssparandet öka. Jag vill också erinra om att företagssparandet och självfinansieringsgraden it.ex. USA är mycket hög, vilket säkerligen är en av anledningarna till effektiviteten i detta lands industri. Med hänsyn till sparandets ogynnsamma utveckling hitintills och framför allt på sikt är det angeläget att nya former prövas för att öka bl.a. företagssparandet och det enskilda sparandet. Den form av sparande som motionärerna föreslår avser ett företagssparande, som de anställda får del av och som av dem skall kunna lyftas efter vissa år. Detta sparande kan därigenom omedelbart tas i bruk av företaget. På detta sätt ökar företagets möjligheter att finansiera vissa investeringar, samtidigt som förmögenhetsbildningen sprides till de anställda och inte blir koncentrerad enbart till företagens ägare. Vidare blir företagen mindre beroende av kreditinstitut av olika slag. Det förslag som reservanterna tillstyrkt fyller därför högt ställda fordringar när det gäller förmögenhetsfördelningen i form av förmögenhetstillväxt, fördelad på företag och i företaget anställda. Vi tror också att denna form för de anställdas del i företagens förmögenhetsbildning ytterligare kommer att förstärka det goda förhållande, som råder mellan arbetstagarna och deras arbetsgivare. Värdet av samförstånd och ökad insyn i företagen kan inte överskattas. Jag vill också särskilt erinra om reservanternas uttalande, att ett grundläggande villkor för ett dylikt system är att arbetsmarknadens parter är beredda att medverka såväl på utredningsstadiet som vid projektets genomförande i praktiken. Det är alltså inte på något sätt fråga om att gå förbi dessa parter, men vi tror att om statsmakterna uttrycker en bestämd vilja att pröva förutsättningarna för ett sådant företagssparande från de anställdas sida, t.ex. vad gäller den skattemässiga behandlingen, så har man all anledning att räkna med intresse och medverkan från arbetsmarknadsparterna. Utskottsmajoriteten har uttalat att det inte kan bli tal om att staten i beskattningshänseende skulle premiera ett sådant företagssparande. Reservanterna däremot anser, att den frågan bör bli föremål för en parlamentarisk utredning, där arbetsmarknadens parter och erforderliga experter får medverka. Frågan om en försäkring mot förluster vid företagens eventuella likviditetssvårigheter bör också beaktas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

I en artikel i tidskriften Fackföreningsrörelsen, nr 8 i år, behandlades helt nyligen denna fråga om vinstandel för de anställda. Det var under rubriken »Industrins självfinansiering och den ekonomiska demokratin». Det är intressant att få en LO-experts negativa syn på frågan. Det börjar med misstro mot motiven. Författaren säger att tanken om vinstdelning framförts nu igen »synbarligen för att mildra löntagarnas traditionella misstro mot höga vinster». Detta skulle alltså vara något slags arbetsgivarknep. Det positiva — stimulans till produktionsökning, skapande av »vi-anda», stabila anställningsförhållanden etc. — skulle alltså inte vara de verkliga, ärliga motiven. Så fortsätter författaren med en redovisning av inom LO diskuterade synpunkter på hur anställda skall kunna få del av förmögenhetstillväxten. Det skulle i så fall vara fonder, som kontrolleras av organisationerna och som skapas efter kollektiva överenskommelser. Även offentligt sparande via AP-fonderna främjar bättre den ekonomiska demokratin än något individuellt vinstandelssystem. De här kort refererade tankegångarna illustrerar utmärkt hur olika vi ser på frågan. I högermotionen om de mindre och medelstora företagens arbetsförhållanden, som debatterades här i kammaren i fredags, fanns också ett avsnitt som behandlade just denna fråga, vilken tagits upp i folkpartimotionen. Jag ber att få citera ett par meningar ur motionen nr II: 496: »I mindre företag är det stundom möjligt att genom Ööverenskommelser om andel i vinst eller aktieteckning med prioritet för de anställda ytterligare stärka bandet mellan de anställda och företagen.» Vidare heter det: »Det är sålunda vår åsikt att man närmare bör utreda lämpliga system för både andel i vinst och de anställdas delägarskap. Möjligheterna att genom vissa bolagsoch skatterättsliga åtgärder underlätta sådana arrangemang bör även prövas.» Det var då naturligt för oss från högersidan att stödja utredningskravet, Folkpartimotionen innehåller en skiss till system med i företagen under viss tid kvarhållna vinstandelar. Personligen är jag väl något tveksam om just denna modell är en god och praktisk lösning. Sannolikt skulle en utredning kunna ge anvisning på andra modeller. Detta skulle utan minsta tvekan vara av stort värde. Redan i dag tillämpas i en hel del företag individuellt utformade system, mer eller mindre konsekvent genomförda. Kanske är förekomsten av vinstandelssystem i den mindre och medelstora företagsamheten mer frekvent än vi tror, eftersom i detta avseende den gamla regeln om att »hälsan tiger still» säkert gäller. Jag har personligen mer än 20 års erfarenhet i just detta ärende. Jag är övertygad om att uppslag och idéer som stimulerar arbetsgivare till initiativ i denna riktning och som gör löntagarna positivt inställda till försök är nyttiga och önskvärda. Att sedan Organisationssverige åtminstone i första omgången visat en negativ inställning är begripligt, men det får väl tas med visst jämnmod. Att få sina cirklar litet rubbade kan självklart verka litet irriterande.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

Herr talman! Det utskottsutlåtande som vi nu behandlar är föranlett av två folkpartimotioner, där man hemställer om en parlamentarisk utredning. Denna fråga har behandlats flera gånger tidigare i riksdagen, men har rönt samma öde som vi väl förutsätter att den skall göra i dag också, nämligen att motionerna avslås. När man läser motionerna undrar man vad motionärerna egentligen menar. Om jag förstått motionärerna rätt, vill de å ena sidan skapa möjligheter för industrierna att öka sina investeringar, men å andra sidan tar de fram det gamla socialiseringsspöket. Det heter nämligen i motionerna: »När det gäller det offentliga sparandet är det uppenbart att partier som vill föra en socialistiskt färgad politik har förkär lek för denna typ.

Han uttalade att just det kollektiva sparandet hade gjort det möjligt för samhället att skapa sig större inflytande över produktionen. Ur borgerlig synpunkt är det tydligen något alldeles fruktansvärt att samhället, människornas flertal, skall få ett inflytande. Därför föreslår man i reservationen en utredning, trots att alla de löntagarorganisationer som står bakom detta kollektiva sparande tackat nej till förslaget i folkpartimotionerna. Det är en underlig inställning. Vad är man egentligen ute efter? är man verkligen ute efter att ge företagarna ett kapital för ökade investeringar, eller är det socialiseringsspöket som här driver på? När man läser vad som sägs från bägge håll förstår man att fackföreningsrörelsen är negativ. Jag skall inte återge vad de olika remissinstanserna sagt i denna fråga. Det räcker med att jag konstaterar att ingen stöttar upp folkpartimotionerna.

Därför yrkar vi avslag på dem. Vi anser nämligen att löntagarorganisationerna, eftersom de redan sagt nej, inte vill delta. De vill att göra, vilket också framgår av remissvaren. Därför, herr talman, hemställer jag om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottet och dess föredragande har enligt min uppfattning hamnat på en alldeles riktig linje. Strängt taget skulle det vara alldeles onödigt för mig att gå upp i debatten. Men ett inlägg kan bl.a. motiveras av att en artikel i Fackföreningsrörelsen åberopats på ett ganska underligt sätt. Får jag dock allra först konstatera, att vad man vill utreda är ett omfattande tvångssparande. Det är nämligen vad det rör sig om. Jag har ingenting emot att tvångssparande utreds. Ett samhälle kan tvingas till tvångsåtgärder, och det har skett i betydande grad. Det är emellertid förvånande att de som bl.a. gick emot ATP och mycket annat under förebärande, att det skulle innebära inskränkning i individuell frihet, så lättvindigt och plötsligt vill ge sig in på ett ytterst konkret och omfattande tvångssparande som ett positivt förslag från utredningen skulle leda till i detta fall. Detta var en mera marginell fundering i frågan. Jag vill gärna hålla med herr Lundberg om att riksdagen skall förbehålla sig rätten att sakligt pröva en propå även om varenda organisation på arbetsmarknaden sagt nej. Det är riktigt. Det är t.o.m. en mycket väsentlig princip att man inte utan vidare faller undan för ett kollektiv. Men om herr Lundberg studerar argumenten och tänker sig in i hela den värld de är uttryck för, måste han komma till den slutsats som utskottets föredragande angett, nämligen att det är en ganska dödfödd historia. Det fanns en hel del gott folk bland löntagarna som förut, bara för några år sedan, funderade över om detta var någonting att ta fasta på. Men ju mer över huvud taget inte ha med frågan man har tänkt — det är nämligen många som sysslat med dessa problem utan hjälp av en kungl. utredning — har man kommit underfund med att det är en ganska underlig historia. Det är mycket riktigt som sagts att man kör vanemässigt med dessa olika idéer, ty om man bara offrar några dagar på att fundera kring problemen kommer man underfund med vilken utomordentligt allvarlig fråga det rör sig om. I utskottets utlåtande har refererats vad de stora arbetsmarknadsparterna anfört i centrala sammanhang. Jag skall anföra några synpunkter, som delvis ligger vid sidan om. Då vill jag allra först framhålla att den ställning man tar till en sådan propå naturligtvis beror på vad man vill åstadkomma med tvångssparande av det här slaget. Är man ute för att trygga ett ökat sparande kanske man kan ha en uppfattning. Är man ute för att binda löntagaren hårdare vid den enskilda arbetsplatsen, kanske man intar en annan hållning. Vill man ge löntagaren ökat inflytande i produktionslivet, kan det motivera en omvänd hållning. Är man slutligen ute rätt och slätt för att motverka en sund omdaning av vårt ekonomiska liv, något som herr Åke Larsson knöt an till här, då kan man hitta på precis vilka saker som helst på detta område. I så fall har man ett sådant ärende att man struntar i alla realiteter i övrigt i frågan. Jag vill erinra om att både LO och TCO sedan gammalt har varit synnerligen positiva i näringslivsfrågorna. Inom LO har vi funnit det angeläget att fostra följande mentalitet hos arbetarna: vi vill ge dem insikten om att bara ett effektivare produktionsliv kan tillåta en standardhöjning, insikten om att man inte får stirra sig blind på den egna arbetsplatsen eller det egna företagets förhållanden utan att man måste ha en helhetssyn i sitt arbete för näringslivets förkovran. Man kan då till och med få hålla med om att det företag där man är anställd och trivs så bra vid får lov att läggas ned i en sund strukturrationaliseringssträvan. Detta är den debatt vi för och söker vinna förståelse för såsom en helhetssyn. Nu undrar jag vart det skulle leda om man ger sig in på företagssparande av den här arten. Remissinstanserna och utskottet har sagt en hel del. Man har bl.a. erinrat om att det med all sannolikhet kommer att innebära en sektorisering och snedvridning. Jag skulle för min del vilja tillägga: en ökad monopolisering hos vissa företag av investeringarna via de ökade resurser man åtminstone till en början skulle få genom tvångssparandet. Var tvångssparande upphör att ha betydelse för effektiviteten och standarden på lång sikt är en mycket svårare fråga att ta ställning till. En annan sak är att löntagarna tar ut mindre i lön. Nominellt tar de ut lika mycket i lön, förstår jag att motionärerna menar. Men reellt disponerar de en mindre andel än eljest, och en del får stanna i företaget. Då har man gett en ökad chans åt de oräntabla och från näringslivsoch = strukturrationaliseringssynpunkt mindre bra företagen, ty de kommer då att disponera resurser som de eljest inte skulle ha och kan förlänga en process vilket utifrån det resonemang som väl alla är ense om i det här näringslivet måste te sig som oriktigt. Det kan alltså motverka en sund = strukturrationalisering. Vidare skulle det skärpa de redan nu mycket stora orättvisorna på lönemarknaden. Jag behöver inte erinra om hur mönstret är — det finns som bekant en tendens hos de mindre räntabla företagen att ge löntagarna en sämre inkomst. Skall man där avstå från en del av inkomsten och förlora det i en företagskonkurs, då har man ju skärpt inkomstorättvisorna i det här samhället på ett ganska otrevligt sätt — med andra ord: enskilda löntagare i utsatta lägen och företag skulle offra sig för att åstadkomma erforderligt sparande, eller vad det nu är man är ute efter. Ja, då säger man: Vi kan försäkra oss mot förluster i företag som går under. Men tänker man ingenting alls i de här frågorna? Skriver man bara motioner? Om vi inför ett försäkringssystem, så kopplar vi i givna lägen av den mekanism som skulle vara själva motorn för att den enskilde skulle intressera sig för företaget. Om han blir tryggad genom en försäkring, ja då går det ju i alla fall, han får ut sin »kosing». Men hans ambition skulle ju vara att rädda sina pengar och öka dem, efter vad jag kan förstå. Så omöjligt är det att här försöka bygga in en antites, vilken jag förstår att man måste skratta åt på Arbetsgivareföreningen. Jag undrar inte alls över att den har sagt nej till denna tanke. Den ökade självfinansieringsgraden vore i och för sig värd en debatt. Jag skall inte ta upp den nu utan bara ange min inställning, ty den hör hemma i sammanhanget. Jag har den uppfattningen att en av de mycket stora svagheterna under senare år — en bidragande orsak till överkonjunkturen och slöseriet med kapital här i landet — har varit de alltför feta vinsterna i företagen som har gjort dem mindre benägna att strukturrationalisera och se realistiskt på situationen än de eljest hade varit. Kammarens ledamöter vet säkert av vad jag sagt tidigare och av den kontakt de har med näringslivet att när vi fick åtstramningen för ett och ett halvt år sedan, blev det en väldig fart inom företagen att rationalisera på tjänstemannasidan. På arbetarsidan hade man gått hårt fram förut. Detta beskriver man själv från företagarhåll, det är ingenting som vi andra fått veta skvallervägen. Vi talar på fackligt håll öppet med arbetsgivarvärlden om detta. Stora företag reducerade kraftigt sin tjänstemannakår men fortsatte att öka produktionen osv. Den där processen att dra till sig folk i onödan och nonchalera ekonomiska faktorer kan frodas nästan hur mycket som helst så länge man har feta vinster. Det finns många and ra aspekter på detta som jag inte skall beröra. t.ex. fördelningsfrågorna. Min uppfattning är att vårt centrala intresse skall vara att trygga erforderligt sparande men inte via feta vinster. Vi accepterar att feta vinster uppstår, ty vi måste ha vinstelementet som drivfjäder. Den som sköter ett företag bra eller är en lyckans gullgosse och råkar producera inom rätt fält måste få tjäna pengar, det hör till mekanismen. Men att bygga upp en teori om mer eller mindre fullständig självfinansieringsgrad i ett starkt expanderande näringsliv är att bekänna sig till förmögenhetsanhopning, inte till en sund utveckling. Det är också en metod att sätta bankväsendet ur spel. Man gör vissa företag oberoende, andra kommer inte in på marknaden, osv. Jag skulle kunna uppehålla mig länge vid den frågan, men jag tror att ni kan den lika bra som jag. En filosofi som vi inom socialdemokratin och fackföreningsrörelsen har — och jag tror uppriktigt sagt att arbetsgivarvärlden i grund och botten delar den — är att vi hävdar individens reella frihet att byta yrke, sysselsättning och arbetsobjekt. Jag undrar om detta är så nyttigt för strävan att plöja fast individen i ett mer eller mindre suspekt företagsintresse. Nog lär det bli litet svårt att byta företag om man plöjt ned litet pengar under 10—15 år. Blir man arbetslös hamnar man kanske i ett annat företag under ett halvt år. Det finns stora grupper som byter sysselsättning 15—20 gånger i livet. Det blir mycket svårt för dessa att leva sig in i varje företag helt och fullt. Nog lär väl de tycka att det är riktigt att de får ut sin andel och fritt får pröva var de vill placera sina eventuella sparpengar i en låt oss säga levande sparoch lönemarknad. Här talas om solidariteten med företaget. Vad är det man vill uppnå? Om jag bara har en linje — solidaritet med företaget — då är jag inte rumsren i en sund arbetsmarknad. Jag är farlig för denna, och dessutom för demokratin. Jag har en gång tidigare, om jag inte minns fel, erinrat om vad Anders Örne sade när vi införde företagsdemokratin i detta land. Han var ytterligt ängslig för att det skulle leda till korporativism, gruppmentalitet — dvs. att arbetsgivarföretag sluter sig samman suveränt mot konsumenter och mot andra samhällsgrupper. Vi har kanske i grunden skött denna sak riktigt bra. Därför har vi inte behövt uppleva sådana olyckor. Att kunna utöva inflytande och bedriva samarbete är ju en fråga om mognad, om kultur på arbetsmarknaden. Men vi skall vara mycket försiktiga med att organisera något som jag vill kalla konstlad solidaritet med det enskilda företaget. En sund naturlig solidaritet är det inget fel på. Vi kan som exempel ta ett företag på en viss ort. Människorna känner sig beroende av det. Man trivs där. Om man dessutom investerar en betydande del av sin lön i företaget — det måste det väl ändå röra sig som, om det skall bli någon mening med detta förslag och inte bara skoj — kommer man i ett beroendeförhållande. Ty ingen vill väl bestrida att det »mervärde» man skulle få ut ibland motverkas av en tvångssituation, en bundenhet. Detta kan leda till den attityden att man bara tänker på det egna företaget, den egna näringsgrenen och inte förstår att acceptera det stora skeende som nu pågår och som de borgerliga i t.ex. EEC-debatten påpekar är så viktigt, nämligen att vi befinner oss på en världsmarknad och att vi måste kunna hävda oss där. Då är det sannerligen farligt att anlägga grodperspektiv på företagslojalitet. Jag har därmed inte gjort gällande att man eftersträvar ett sådant, men vi skall ha klart för oss att om vi har orealistiska ambitioner på denna punkt så kan vi komma väldigt snett.

Jag bortser här från sådana situationer där vi för att kunna lösa nationens problem tvingats till hårdhänta ingrepp, det har jag förståelse för. Men vad blir följden av att ha till system och ideologi ett fortlöpande generellt sparande av detta slag? En del människor kan nätt och jämnt och ibland inte alls klara sig på egen hand. För dem måste det framstå som ganska groteskt att tvingas in i ett tvångssparande — när de behöver varje krona själva och dessutom inte vet om företaget i fråga kommer att förvalta pengarna väl eller inte. Först i en lönemarknad av något trevligare karaktär än den vi har nu tror jag att man på allvar kan börja föra ett sådant här förenklat resonemang om lönesparande i denna form. Jag vill, herr talman, säga att vi skall trygga ett tillräckligt sparande. Jag kanske tillhör dem som är mycket positiva när det gäller att lyssna på dessa tongångar, därför att jag har den uppfattningen att vi får tillgripa mycket hårdhänta omstruktureringar om vi lika elegant som hittills skall lyckas klara vår standard och vår utveckling — men vi skall söka andra vägar.

Då hamnar man där.

Herr talman! I början av den socialdemokratiska arbetsmarknadsfilosofiska föreläsning som vi nu hört sade herr Yngve Persson att jag på ett underligt sätt citerat tidskriften Fackföreningsrörelsen. Om det nu låg någon tanke bakom uttrycket »underligt» var det kanske att jag inte nämnde författaren, och då skall jag be att få göra det. Det är alltså Eric Pettersson, civilekonom på LO:s utredningsavdelning.

Herr talman! I herr Yngve Perssons anförande var det så många tankar som trängdes att det är bäst att jag läser ordentligt i protokollet innan jag vågar ge mig in på någon kommentar. Jag begärde ordet när herr Åke Larsson talade. Han var litet indignerad över att i den motion som jag varit med om att väcka står det talat om att en del socialister anser det önskvärt att vi får en utveckling som leder till att stat och kommun sparar mycket mer i samhället; att det inte blir de enskilda medborgarna och företagen som sparar utan att detta skall ligga på en annan part. Herr Larsson var, tyckte jag, indignerad över denna beskrivning, och på visst sätt är jag tillfredsställd, om det nu var en äkta indignation, vilket jag föreställer mig att det var. Jag skulle vilja fråga herr Larsson: Skall yttrandet alltså fattas på det sättet att herr Larsson tillhör dem som verkligen vill vidta åtgärder för att både öka det enskilda sparandet och öka företagssparandet? Jag tycker att det vore mycket bra att få ett sådant besked från utskottsmajoritetens sida i denna fråga. Då tycker jag nämligen att vi med rätta kan påvisa hur socialdemokratin är kluven på denna punkt.

Det är alldeles uppenbart — och där vill jag instämma med andemeningen i vad herr Persson sade — att inte minst för löntagarna är ett stort företagssparande helt avgörande för möjligheten att hålla hygglig sysselsättning även i dåliga tider. Den första försvarslinjen för en god sysselsättning går inom företagen och inte någon annanstans. Jag uppfattade andemeningen i herr Perssons anförande så, och på den punkten vill jag instämma. Nu blir frågan hur socialdemokraterna i bankoutskottet ser detta. Jag tycker att herr Åke Larsson borde begagna tillfället att klargöra det litet mer. Vi har från vår sida sagt att förr i världen var det klassiska mönstret på sparandet att ett litet fåtal enskilda individer kunde samla mycket stort sparkapital. De satte ofta in medlen mycket produktivt och — det skall vi väl erkänna — ibland mindre produktivt. Under låt oss säga 1800-talet spelade dock den här formen av sparande hos enskilda en mycket stor roll. Det är uteslutet att tänka sig en återgång till en sådan sparandeform, där ett litet antal individer står för en stor del av sparandet. Jag vet ingen som vill göra sig till talesman för det. Om man inte vill att bara det statliga och kommunala sparandet skall vara det som ökar utan vill att det enskilda sparandet såväl som företags sparandet skall öka mer än nu, då inställer sig frågan hur vi skall uppmuntra detta. Vad vill herr Larsson i dag säga till kammaren att hans främsta reformkrav är för att åstadkomma detta?

Herr talman! Tryggheten är ett mycket omfattande begrepp, som innefattar många komponenter, och en av dessa komponenter är givetvis att människorna har arbete. Sentensen »arbete, trygghet, utveckling» innehåller alltså en tautologi, ty tryggheten innefattar självfallet att man måste ha arbete. Hur den tryggheten skall kunna byggas upp bäst, så att vi får högsta möjliga sysselsättning och högsta möjliga lönsamhet för det arbete vi utför kan diskuteras, men man kan utan vidare konstatera att bort emot 95 procent av den svenska företagsamheten är privat. Man kommer således fram till att starka, livskraftiga företag är en grundförutsättning för att vi skall kunna hävda oss i konkurrensen med andra länder och för att vi skall kunna få en högre levnadsstandard. Självfinansieringen är något som jag anser vara mycket betydelsefull. Det är ett felslut när det säges att självfinansiering kan leda till att de anställda vid ett företag får ut mindre. Man har inte pengar gratis i ett företag, utan om man har större lånat kapital har man också ränteutgifter i så stor utsträckning att utgifter för kapitalförsörjningen kommer att spela en stor roll. Jag vill också be kammarens ledamöter observera att konjunkturerna växlar. Vi får inte, som herr Yngve Persson förefaller vara benägen till, anse att ett företag skall falla för strukturrationaliseringen, när det får tillfälliga svårigheter. Vi måste se på problemen på längre sikt än korta perioder om ett å två år. Detta motiverar också att man bör bygga upp en stark självfinansiering. Herr Yngve Persson har talat mycket om strukturrationaliseringen, och jag vill bara understryka en del av vad han sade. Strukturrationaliseringen är önskvärd och nödvändig, ty annars kan vi inte hävda oss i konkurrensen. Vi har från centerns sida tillsammans med folkpartiet och socialdemokraterna startat Investeringsbanken. Från vår sida ville vi skapa större förutsättningar med ytterligare en sådan och vi har all anledning understryka att det vore riktigt. Herr Perssons slutsatser kan man emellertid inte acceptera. Han tar nämligen så lättvindigt på problemen. Om ett företag inte kan hävda sig, återstår enligt herr Persson ingenting annat än att lägga ned det. Jag skulle vilja ställa en fråga till herr Persson och därmed gå in på vårt gemensamma diskussionsämne, skogen. Tidningen Domänposten, organ för domänverket, redovisade för en tid sedan att med allra största sparsamhet skulle statens skogar kunna tänkas inleverera 10 miljoner kronor under det kommande budgetåret. En fjärdedel av Sveriges skogsareal skulle alltså kunna inleverera 10 miljoner till statsverket. Är det ett tillfredsställande resultat, eller får man inte med herr Perssons logik i det fallet säga att statens skogar snarast möjligt bör avvecklas? Nu kan herr Persson kanske referera till mitt tidigare anförande och påpeka att växlingar förekommer och att nedgången kanske är tillfällig. Nej, det är inte på det sättet, utan vi har tvärtom under en mycket lång tid fått nöja oss med svaga resultat ifrån statens skogar. Då kan vi ju få höra vad herr Yngve Persson säger om den formen av rationalisering. Bör vi inte beakta även vad som skall göras på det området? Jag tillstyrker helt reservationen i detta fall. Jag tycker att det är fullt på sin plats med en utredning i denna fråga. Herr Yngve Persson talade om solidariteten inom ett företag. Han utgår ifrån att pengarna till ett eventuellt företagssparande skall tas från de pengar som arbetarna annars skulle ha fått i lön. Men det finns ju en part till i detta sammanhang. I en hel del företag finns aktieägare eller en ägare till företaget. Har herr Yngve Persson inte någon tanke på att dessa ägare skulle kunna avstå något så att den anställde fick nyttan därav, eller är herr Yngve Persson så ängslig för aktieägarna att han är rädd att de skall få mindre utdelning och därför inte kan acceptera den form som är föreslagen i reservationen? Jag vill erinra om att solidariteten mot företaget betraktas något olika. För några år sedan talade det parti som herr Yngve Persson företräder med förtjusning om vissa kollektiva former, t.ex. ett jordbruk som skulle drivas av ett antal lantarbetare som slöt sig samman. Det var en utmärkt form. Jag tycker för min del att det var bra att detta försök gjordes. Men även i det fallet måste det ju bli tal om en solidaritet mot företaget. Det är dock så tyst om detta i dag. Man talar inte alls om det. Det var i Östergötland försöket gjordes. Herr Yngve Persson ser litet förvånad ut, men det var faktiskt där som försöket startades för några år sedan. Herr Åke Larsson ansåg att en koncentration av kapital till statens och kommunernas händer borde vara ett lämpligt sparande. Jag vill visserligen understryka att det skall sparas där, men samtidigt vill jag framhålla att det, om sparandet bara koncentreras till dessa enheter, kan bli ett resultat som vi alls inte önskar. Det kan bli fråga om en monopolställning och en centraldirigering, vilket vi från centerpartiet anser vara synnerligen olyckligt. Av denna anledning ber jag, herr talman, med vad jag nu har anfört att få yrka bifall till reservationen.

Herr Dahlén ställde några frågor. Han trodde att jag var indignerad över att motionärerna hade talat om att de kollektiva sparmetoderna i och för sig skulle innebära ett socialiseringshot. Jag är inte alls indignerad över att ni vill framställa oss på det viset. Jag tog det bara såsom ett exempel på att man kan undra vad det är ni är ute efter; ville ni slå undan fötterna på det kollektiva sparandet, eller menade ni allvar med förslaget att ge företagarna möjlighet att få pengar till investeringar? Jag ställde dessa två frågor mot varandra. Om sedan herr Dahlén uppfattade det så som om jag var indignerad, får det stå för hans räkning. Låt mig fråga herr Dahlén: Vad är vinst i ett företag? Jo, det är en skrivbordsprodukt som framkommer sedan man har gjort avskrivningar. Är herr Dahlén och folkpartiet villiga att ge arbetarna det inflytande som fordras för att de skall kunna vara med och bestämma hur stora avskrivningarna skall vara? Det får inte bli bara en insyn, som herr Dahléns partiledare erbjöd i sitt företag i Eskilstuna, utan det måste vara ett reellt inflytande för att arbetarna skall kunna vara med och bestämma avskrivningarna, om man skall kunna nå fram bill ett riktigt resultat. Det talades om maktkoncentration. Man är rädd för att det skall bli ett statligt monopol. Jag skall inte säga något ont till herr Bengtson, ty hans exempel känner jag till. Men, herr Dahlén, var stod ni när vi 1960 — om jag inte minns fel — i en motion begärde utredning om maktkoncentrationen? Jo, ni var mot den utredningen. Har ni i dag ändrat uppfattning då det gäller maktkoncentrationen? Det kan ju vara intressant för kammaren att få veta.

Herr talman! Beträffande detta sista som herr Larsson tog upp var ju situationen den dråpliga, att socialdemokraterna i båda kamrarna var förskräckligt ängsliga för att man inte skulle få till stånd en statlig utredning. Vi sade bl.a.: »Ni har ju själva haft regeringsmakten ett stort antal år, varför då inte begära av regeringen att den tillsätter en utredning?» Men se, det var litet för be svärligt — och kanske litet för enkelt — att göra. Vi var inte mot att en utredning skulle göras — det var bara det, herr Larsson, att motionen verkligen var dålig; och nu är den väl så pass gammal att herr Larsson kan erkänna att det var en dålig produkt. Och vad som hittilldags kommit är ju inte heller några sensationer. Men det vore väldigt bra om herr Larsson inte försökte smita ifrån den i detta sammanhang mycket väsentliga frågan. Om herr Larsson är indignerad eller ej spelar väldigt liten roll, men jag frågar: Är det av principiella skäl som socialdemokratin icke vill medverka till ett ökat företagssparande, ett ökat enskilt sparande, därför att politikerna då får mindre att säga till om? Statsmakternas möjligheter att centraldirigera investeringarna dit man vill blir då mindre, och det är egentligen därför som socialdemokratin säger nej till praktiskt taget alla förslag från oppositionen om ökning av sparandet i andra sektorer än dem som bestäms av stat och kommun. Försök svara på det, herr Larsson, så får vi en belysning av det jag varit med om att skriva i motionen, att socialdemokraterna helst vill att sparandet skall gå sådana vägar att statsmakterna kan bestämma, i stället för andra vägar. Vidare sade herr Larsson någonting som var väldigt intressant. Skall jag uppfatta herr Larssons yttrande så att socialdemokratin nu bestämt sig för att löntagarna bör sitta med och bestämma — som herr Larsson sade — hur stora avskrivningarna i ett företag skall vara? Jag kommenterar det inte ytterligare utan frågar bara om detta är ett besked på det socialdemokratiska partiets vägnar.

På det sista kan jag svara så, herr Dahlén, att jag ställde frågan om vad vinst var. Enligt min uppfattning är det en skrivbordsprodukt som framkommer sedan man gjort avskrivningarna. För att vinstfördelningen skall bli riktig krävs det alltså att löntagarna får vara med och bestämma avskrivningarna, och då ställde jag frågan till herr Dahlén: Är folkpartiet i dag berett att ge löntagarna ett sådant inflytande? Sedan är jag inte mot ett ökat sparande, men jag riktar mig mot ett sådant sparande som innebär ökade klyftor mellan företag och löntagare på det sätt detta system skulle innebära. Ett företag som ger god vinst skulle ju lämna stor utdelning till de enskilda, men vad får löntagarna ut från ett företag som ger mindre vinst? Dessutom är det inte så alldeles säkert att pengar, som sSparades på det sätt man här önskar utreda, skulle komma till en samhällsekonomiskt riktig användning. Men det spelar tydligen mindre roll ur folkpartiets synpunkt, bara man kan motarbeta det kollektiva sparandet, som enligt herr Dahlén är så fruktansvärt farligt ur socialiseringssynpunkt.
Herr talman! Herr Åke Larsson märkte givetvis att han hade varit ute på djupt vatten, alltför djupt vatten, och var nu snabb i vändningarna att ro tillbaka till land, och han gjorde det genom att inte ge något besked på min fråga. Jag skall inte fortsätta debatten på den punkten men vill göra en kommentar till en annan fråga. Herr Larsson har nu två gånger sagt att vinsten är en skrivbordsprodukt. Herr Larsson menar tydligen att man inom företagen kan göra litet hur man vill med vinsten. Nu är det ju så, herr ledamot av bankoutskottet, att vad man får göra och inte göra när det gäller avskrivningar är reglerat i en lag som jag förmodar att även herr Larsson har varit med om att anta. Detta kan alltså inte sägas vara någon skrivbordsprodukt, så nu får väl herr Larsson ro tillbaka även på den punkten. Beträffande redovisningen vill jag säga — jag har yttrat mig i den frågan vid en rad tidigare tillfällen i offentliga sammanhang — att jag tycker att en hel del av de svenska företagen är alldeles för försiktiga när det gäller att redovisa hur vinsterna har disponerats och över huvud taget hur man lagt upp sin verksamhet. Det finns — jag upprepar vad jag tidigare har sagt offentligen — bara ett fåtal svenska företag som har förstått att det är möjligt att gå längre än vad aktiebolagslagen på denna punkt föreskriver. Det är några som är föregångare. Jag hoppas verkligen att det skall bli fler.